Herr talman! Lena Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att medborgare på landsbygden ska ha rätt till en bra personlig service från Försäkringskassan. Precis som Lena Olsson säger genomför Försäkringskassan en omorganisation som påverkar hela myndigheten. Syftet med omorganisationen är att servicen till medborgarna ska bli bättre. Försäkringskassans ambition är att myndighetens handläggningstider ska kortas och kvaliteten i handläggningen öka. Ser man till det gångna året kan man konstatera att Försäkringskassan både blivit bättre och sämre i sina kontakter med de försäkrade. Mycket talar för att kvaliteten i handläggningen totalt sett förbättrats. För detta talar de kortare sjukskrivningstiderna och även en förbättrad beslutskvalitet i form av en högre andel tillräckliga beslutsunderlag och en högre andel rätt beslut i kvalitetskontrollen. Samtidigt visar den årliga stora kundundersökningen en negativ trend. Det är tråkigt, och det finns anledning för Försäkringskassan att jobba vidare med omorganisationen så att de positiva effekterna av denna blir synliga. När det gäller kontoren runt om i landet pågår omfattande förändringar. Samtidigt görs dessa förändringar i syfte att de som har särskilda behov ska få väl förberedda personliga möten på myndighetens lokalkontor eller på annan plats om den försäkrade önskar. Ett stort antal besök på Försäkringskassan handlar om att personer behöver få hjälp med enklare frågor. Genom en utvecklad telefonkundtjänst kan ett större antal frågor besvaras utan att den försäkrade behöver uppsöka ett kontor. För att detta ska fungera måste dock givetvis telefonkundtjänsten fungera bra. Lena Olsson lyfter fram att det ibland kan vara svårt att komma i kontakt med Försäkringskassan via telefon. En utvecklad telefonkundtjänst är en av de delar som ska förbättras i den nya organisationen. Försäkringskassans ambition är att i slutet av 2008 ska betydligt fler frågor besvaras direkt och telefonkundtjänsten ska ha längre öppettider. Jag är övertygad om att de förändringar som genomförs på Försäkringskassan kommer att få positiva effekter för de försäkrade som behöver enklare hjälp men även för dem som behöver ett kvalificerat stöd.
Herr talman! Jag får tacka ministern för svaret. Det är inte första gången den här frågan ställs om hur servicen i landsbygdskommuner ska klaras på ett bra sätt. I en föregående interpellationsdebatt för en tid sedan har ministern lämnat garantier. Hon säger att hon har blivit uppvaktad av personal från glesbygdsområden som naturligtvis är oroliga. Jag har i min interpellation räknat upp alla kommuner, bara i mitt län, där man lägger ned kontor. Det gäller Vansbro, Älvdalen, Rättvik, Orsa och Särna, och det är ganska mycket i mitt län. Det gäller 15 kommuner totalt. I de kommuner jag räknade upp nu har man inte den här servicen. Det är en tid sedan nu. Då sade ministern att hon hade garantier från Försäkringskassan att man skulle bygga den nya Försäkringskassan med mycket god tillgänglighet, god service och hög rättssäkerhet. Då kan jag ta min egen hemkommun som exempel. Där har Försäkringskassan flyttat ut ur sina lokaler och in i kommunens lokaler, där man för närvarande betalar dubbla hyror, vilket man kommer att göra hela 2008. Man har inte haft plats för besök. Som handläggare har man fått sitta där mycket längre för att kön har varit så väldigt lång. Senast i går ringde min son till Försäkringskassan och fick sitta i kö i 20 minuter. Skulle han ha varit på sitt jobb hade han inte fixat att komma fram i god tid, kanske inte ens på en matrast. Det är under all kritik att man genomför sådana här stora omorganisationer utan att ens ta i beräkningen en analys av konsekvenserna. Vad kommer det här att få för betydelse för enskilda människor? Och, som jag tar upp i min interpellation, vad kommer det här att få för konsekvenser för landsbygden? Vi mister statlig service på många sätt. I svaret säger ministern att man ska förbättra samlokalisering av till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och skattekontor. Skattekontor har man inte i min kommun. Men då är det väldigt konstigt om de signalerna inte når fram till vederbörande utan man håller på och flyttar fram och tillbaka. Arbetsförmedlingen ska in där Försäkringskassan var och så vidare. Vad har man för framförhållning? Har man inget slags respekt för de mindre kommunerna och för landsbygdens människor? Det är ju inte bara försämringar här. Jag hör ju också när jag ringer till socialkontoret att det blir försämringar. Ja, försörjningsstödet har ökat för kommunen, och man vet inte hur mycket det kommer att röra sig om under hela den här tidsperioden. Men det ökar på grund av avslag. Det är också en bit i hela den här försämringen. Vi har begärt ett moratorium innan man sätter ned klacken och gör stora myndighetsförändringar och omorganisationer. Ministern får möjlighet att svara på de här frågorna.

Herr talman! Jag tycker att den här frågan är viktig, för den belyser landsbygden, och den belyser landsbygdens krav på att få en bra service. Det konstiga med den myndighet vi nu pratar om, Försäkringskassan, är att de inte har anpassat sin organisation efter den nya tiden. Vi vet ju att vi hade bankkontor ute i varenda liten by för några år sedan. Då kan man säga att på 20 år har man förändrat den servicen och tycker att man har fått det mycket bättre nu jämfört med när bankkontoren stängde kl. 15 och man inte hade någon möjlighet att få kvalificerad hjälp. Nu håller Försäkringskassan på att förändra sin organisation så att den bättre ska svara upp mot de behov man har i framtiden, och det är viktigt. Jag har själv varit ute i mitt eget län och bland annat pratat med chefen för Försäkringskassan. Eva Maria Magnusson heter hon, och hon har sagt att det inte är så enkelt. Det tar ett tag att göra den här förändringen. Jag har sett i kommunerna i mitt eget län att det sakta men säkert börjar byggas upp en bättre, tydligare och mer tillgänglig försäkringskassa i de här kommunerna än vad som har funnits förut. Det viktigaste av allt är faktiskt att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna jobbar ihop och sitter på samma ställe, för det är precis det som vi har efterlyst. Det måste också vara någonting som interpellanten tycker är bra i det här sammanhanget, nämligen att man inte ska behöva springa till olika kontor, utan att man ska kunna gå till ett och samma ställe och få de upplysningar man behöver. Människan är ju inte indelad i små fack. Man är ju berörd av alla de här myndigheternas omsorger. Det var 40 olika bidrag eller något sådant som Försäkringskassan hade att svara upp emot, och det klarar man inte av på de små kontor som fanns ute i kommunerna. Därför ska man nu få möjlighet till specialiseringar på ett 90-tal ställen i landet där man också får de svårare ärendena. Det är ju viktigt att de får hjälp - det har vi diskuterat förut. Där ska man få möjlighet att få en personlig handläggare som kan sin uppgift på ett annat sätt än som har varit möjligt på de här små kontoren. Från Centerns sida har vi, tillsammans med alliansen, haft ögonen på hur det har gått för Försäkringskassan i deras omorganisation, och jag måste säga att vi ser med tillförsikt fram emot att de, som de säger, före 2008 års utgång ska ha löst mycket av de förändringar som man nu har påbörjat, det vill säga att få kontakt tidigare, att få ett tydligt svar när man behöver det och att också möjliggöra tillgänglighet. Jag kan lova interpellanten att jag ska följa det här med stor noggrannhet precis som vår minister gör från regeringshåll, för det här är viktigt. Här har vi en skyldighet att hjälpas åt allihop och att i våra kommuner se till att man får en möjlighet att få kontakt på hemmaplan. Det behöver inte minst våra pensionärer. Vi har ju hört att de fortfarande har behov av att få hjälp med att fylla i bostadstilläggsblanketter. Det är väl en sak som är viktig. Innan 2008 är slut ska vi nog se till att det mesta av de saker som inte är lösta i dag kommer att vara lösta.
Herr talman! Jag vill börja med att instämma med interpellanten och säga att det är väldigt viktigt att människor känner förtroende för Försäkringskassan och att man blir bemött på ett rätt och riktigt sätt och får en så att säga kvalitetssäkrad handläggning. Det är också väldigt viktigt att Försäkringskassans personal känner en glädje och ett förtroende för denna omorganisation och att ens kompetens blir tillgodosedd och tillvaratagen. Det är först då som mötet med den enskilda personen som söker hjälp kan ske på ett rätt och riktigt sätt. Inte minst handlar det då om äldre, som vi hörde här. Jag vet att Lena Olsson mycket väl vet - jag tror inte att ni har lagt fram något annat för slag i riksdagen heller - att Försäkringskassan är en självständig myndighet med en styrelse som fullt ut har ett eget ansvar. Det fråntar varken mig eller Lena Olsson ansvaret att observera, notera och debattera sådant som inte är rätt, och självklart har jag också möjlighet att i regleringsbrev lösa vissa saker. Jag har tidigare sagt att jag fått uppgifter om att vi ska ha garantier för att vi ska ha en god tillgänglighet. Nu har jag fått information från Försäkringskassan där det står så här: "I Vansbro, Rättvik, Särna, Älvdalen och Orsa räknar Försäkringskassan med att så snart det är praktiskt möjligt etablera samverkanskontor." Det är väldigt bra för då får man Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kanske skatten och varför inte också socialförsörjningsstödet på en och samma plats. Det var det som Gunvor G Ericson efterlyste, det vill säga att det ska finnas en enda dörr där jag kan gå in och få all hjälp. Försäkringskassan strävar efter att upprätta samarbete med Arbetsförmedlingen i Mora under september månad i år. Inget beslut är fattat vad gäller Leksand, men i Malung siktar man på att samverkan kan starta under december månad. Lena Olsson får gärna den information jag har. Jag kan säga att detta var den information jag fick när jag ytterligare en gång frågade hur det låg till; jag har även tidigare frågat om det. I det förändringsarbete som riksdagen beslutade om 2005, då satt Lena Olsson inte i riksdagen men Vänsterpartiet fanns här, låg att Försäkringskassan skulle bli en myndighet och att vi skulle gå vidare med etapp två, och det är alltså etapp två och det förändringsarbetet som Försäkringskassan nu gör. Man håller på att bygga upp en ny organisation med nationella centrum för att kunna ge snabbare service och vara duktigare på det man gör. Samtidigt vill man etablera en samverkanslokal med andra. Där ska ingå Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso och sjukvården samt skatten inte minst. Det har tagit tid och jag kan förstå att det förekommit irritation och att det inte alltid har fungerat, men jag tror fortfarande, och har den försäkran, att detta ska bli bra. Man ska kunna boka för personliga möten. Om man har något man vill diskutera måste det vara bättre att få en tid än att gå dit och sätta sig och det sedan visar sig att ingen har tid med en. Samtidigt måste även telefonmottagningen bli mycket bättre. Jag tror alltså att det har funnits problem i starten, och de har varit kännbara för många, men jag tror att det kommer att bli bra. Jag tror på Försäkringskassans förändringsarbete.

Herr talman! Beslutet 2005 om förändringsarbetet är jag väl medveten om, men att de stora omorganisationerna skulle innebära så stora problem, som ministern erkänner att det varit, visar att man kanske inte ska ha så rasande bråttom när man genomför saker och ting. Centern går upp i talarstolen som något slags försvarsadvokater och undrar om jag har något emot att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samlokaliseras så att det finns ett kontor dit man kan gå och där det finns möjligheter till service. Jag kan försäkra Solveig Zander att jag absolut inte har någonting emot det. Jag har faktiskt motionerat om det. Att de statliga myndigheterna samlokaliseras för att det ska finnas möjligheter till service även på landsbygden är bra. Det är bara synd att när något genomförs kommer man först efteråt på att man måste dutta och reparera för att få till stånd genomförandet. Tydligen ska en samlokalisering av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen nu ske i Malung. Den ska vara färdig i december. Jag tror att många i Malung just nu sitter och tittar på tv-sändningen av den här debatten. Då vet de också vad de har att rätta sig efter. I svaret sägs också att Försäkringskassans ambitioner ska höjas, att myndighetens handläggningstider ska kortas och kvaliteten i handläggningarna öka. Vi har fått signaler om att det ska vara ett 50-tal ärenden per handläggare. I Västerbotten är man nu uppe i 130 ärenden per handläggare. När handläggarna får så pass mycket mer att göra kan kvaliteten ifrågasättas. Jag förstår att Cristina Husmark Pehrsson vill ha en nöjd personal vid Försäkringskassan. Jag har kompisar som jobbar inom Försäkringskassan, och tyvärr måste jag säga att en av dem nu slutar eftersom hon är trött på alla dessa omorganisationer. Hon orkar inte längre. Jag har också kamrater som säger att försämringarna blivit så kraftiga att de inte längre tycker det är meningsfullt att jobba. Att man ska få en specialiserad handläggare kan låta bra, men då ska man veta att i Norrland och i mitt hemlän är avstånden väldigt långa. Om jag som landsbygdsbo vill träffa en handläggare på Försäkringskassan är risken stor att jag får vänta länge innan jag får träffa någon. Det måste man också ta med i beräkningen när man drar undan servicen. Det handlar om service i form av spontanbesök, och jag tänker inte stå här och skratta åt pensionärer som behöver hjälp med att fylla i blanketter. Det tyckte jag var fult gjort. Det är klart att det finns behov av service. Alla pensionärer har heller inte tillgång till Internet, som det ofta hänvisas till. Äldre människor kan ha andra behov, och då ska man ställa upp och hjälpa dem. Och då behöver kanske tiderna för spontanbesök också utökas. Det var inte ministern som tog upp det där om pensionärerna, utan det var centerpartisten. Nu får hon gå upp och svara på det.

Herr talman! Jag trodde att vi i dag hade en debatt som handlade om Försäkringskassan och dess tillgänglighet, men Lena Olsson från Vänsterpartiet antyder att jag genom mitt sätt att uttrycka mig skulle negligera eller på något sätt vara negativ till pensionärer. Det måste jag verkligen ta ur henne, för det var inte avsikten. Vill man misstolka det jag säger går det förstås bra, men om man inte har några bättre argument att ta till än personangrepp tror jag inte att man har så mycket att komma med. Jag har när det gäller Försäkringskassans omorganisation varit oerhört otålig. Jag har tyckt att det gått för långsamt, och därför har jag rest runt i mitt hemlän Uppsala och ifrågasatt varför det inte händer någonting. Jag har alltså följt frågan mycket noga, och därför kan jag också säga att jag vet att det tar tid och att man jobbar mot ett mål. Som utomstående är det dock inte så lätt att se det. Även jag vet att personal inom Försäkringskassan tycker att förändringen är jobbig, men man lyssnar på dem i många sammanhang, som hur kontoren ska vara öppna och var i kommunerna de ska vara placerade. Den samlokalisering som nu sker är något vi allesammans efterfrågat, och som jag antydde tidigare tycker vi alla att den är bra. Att de olika myndigheterna ska arbeta tillsammans är något som vi tror på, och det blir nu möjligt. Till dem som lyssnar vill jag säga att jag beklagar om Lena Olsson vill missförstå allt jag säger och ge sig in på personangrepp. Jag ser med tillförsikt fram emot det som ministern också sagt, nämligen att Försäkringskassans omorganisation kommer att innebära en förbättring även för människorna på landsbygden.
Herr talman! När jag tittar på Lena Olssons interpellation finns där en sak till som jag skulle vilja ta upp. I början av interpellationen står nämligen att 1 miljard kronor har sparats på Försäkringskassan. Det var så 2005; jag vill bara göra klart det så att vi har historien klar för oss. 2005 beslutade denna riksdag att Försäkringskassan skulle bli en myndighet. I den konsekvensanalys som då gjordes svarade Försäkringskassan att man skulle spara 1 miljard kronor på att slå samman alla de lokala försäkringskassorna till en myndighet. Genom att inte vara utspridda på många ställen skulle man alltså spara resurser.

Den miljard som tas upp låg i förändringsarbetet, och jag har med mig ett papper med preciseringar på ekonomin ifall Lena Olsson vill ha det. Jag kan konstatera att Försäkringskassan alltså fått 548 miljoner kronor mer med denna regering än det som fanns beskrivet i Vänsterpartiets och Socialdemokraternas budget, som presenterades 2006. Detta sagt för att vi ska vara klara även över den frågan. I övrigt tror jag att vi är överens om att Försäkringskassan ska vara en bra myndighet med hög tillgänglighet, bra bemötande, korta handläggningstider och god service. När det gäller rättstryggheten kan vi väl konstatera att man, när man 2005 gjorde den här förändringen med en myndighet, missade att sätta en form av tillsynsmyndighet över Försäkringskassan. De betalar ändå ut ungefär 435 miljarder kronor om året. Det fanns ingen oberoende tillsyn över detta. Därför tillsatte vi väldigt snabbt en utredning för att vi skulle se hur vi ska kunna stärka rättstryggheten för enskilda och tilltron till Försäkringskassan på ett bra sätt. Vi har fått en utredning. Den bereds nu på Regeringskansliet. Den kommer säkert att mynna ut i någon form av ny myndighet eller samordning på något sätt, så att vi får en stark oberoende tillsynsenhet över Försäkringskassan, med alla de pengarna. Den ska då titta på: Hur handskas man med pengarna på ett bra sätt? Hur är det med effektiviteten? Då tror jag att vi kan komma in på en hel del av det som Lena Olsson pekar på, nämligen tillgänglighet, bemötande, handläggningstider etcetera.
Herr talman! Tack, ministern! När det gäller de här utlämnade garantierna kan vi väl komma tillbaka till dem i december. För då ska telefonköerna vara borta. Då ska landsbygdens befolkning ha precis lika bra service som alla andra kommuner. När det gäller kvaliteten och rättssäkerheten för de enskilda garanterar du också att det ska vara åtgärdat i och med att den här utredningen kommer. Förslag ska också vara genomförda till december 2008.
Herr talman! Då ber jag att få läsa upp det som jag läste upp förut: I Vansbro, Rättvik, Särna, Älvdalen och Orsa räknar Försäkringskassan med att så snart det är praktiskt möjligt etablera samverkanskontor med Arbetsförmedlingen och i något fall med en kommun. Försäkringskassan hoppas att det sker före sommaren. Försäkringskassan strävar också efter att upprätta samarbete med Arbetsförmedlingen i Mora under september månad i år. Inget beslut är taget vad gäller Leksand, men i Malung siktar man på att samverkan kan starta under december månad i år.